Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Birgit Henriksson talade om när det gäller Hallstahammar och problemen i Hallstahammars kommun. Själv har jag väckt en motion, motion I detta betänkande om regionalpolitiken återfinns även en reservation från oss i vänsterpartiet, reservation 62, som handlar om utvecklingen i Västmanlands län. I Västmanlands län finns det, som sagt, en rad kommuner som har stora problem med ett ensidigt näringsliv och som kommer att få stora problem med sysselsättningen. För Hallstahammars kommun kommer vi alltså att kunna konstatera en arbetslöshet på uppemot 10 % människor. Vad som är viktigt för Västmanlands län utveckling på 1990-talet är att det finns en framtidstro och ett utvecklingsprogram som inriktas på bl.a. trafik-, miljö resp. energiområdet. Det är oerhört viktigt att det förs en offensiv regionalpolitik. På trafikområdet måste man fullfölja satsningen på den s.k. Bergslagspendeln. Det skall vara en bra bansträckning, god spårkvalitet och snabbtåg som tillåter farter på uppemot 160 kilometer i timmen. Det är dags att bygga Mälarbanan. Med snabbtåg som kommer upp i 200 kilometer i timmen kan restiden beträffande sträckan Västerås--Stockholm nästan halveras. Dessutom beräknas marknaden för Bergslagspendeln öka med 70 %. Så något om miljö resp. energiområdet. Redan i slutet av 1970-talet rekommenderade en statlig utredning en introduktion av ett blandbränsle bestående av bensin och alkohol. En utveckling med enbart alkohol som drivmedel skulle främjas. Men ointresse och låga bensinpriser har gjort att även de utvecklingsmöjligheter som har funnits när det gäller att introducera etanol i stor utsträckning har försummats. Det talas om en fullskaleanläggning, dvs. en etanolfabrik med en beräknad produktionskapacitet om 65 000 kubikmeter etanol per år. En sådan är viktig vad gäller både energin och miljön. Dessutom får vi därmed sidoprodukter som foder och stärkelse. Det är viktigt för Västmanland och Mälardalen med tanke på omställningen av jordbruket att en etanolfabrik lokaliseras till Mälardalen. I nämnda motion skriver vi att det för Köpings kommun, som har t.ex. hamn och goda förutsättningar över huvud taget -- ja, det gäller inte bara Köpings kommun utan också jordbruket i Västmanland -- är viktigt att en etanolfarbrik lokaliseras till kommunen. Herr talman! När det gäller rätten till arbete och rätten att bo är den demokratiska principen, att människor skall få leva och bo där de själva vill, en självklarhet. Men demokratin bör även förbättras med avseende på alla de svåröverskådliga organ som har att handlägga frågor om regionalt stöd. Vidare får vi inte glömma att det blir ett minskat manöverutrymme på regionalpolitikens område till följd av EG-harmoniseringen. Regionalpolitiska satsningar får inte ske till priset av en försämrad miljö. Då förstörs betingelserna på sikt för ett gott liv. Därför hänger förslagen om sysselsättningen intimt samman med trafik-, miljöoch energifrågorna. Någon har sagt -- och det tycker jag är förståndigt -- att jorden inte är något som vi ärver från våra föräldrar. Jorden är i stället något som vi lånar av våra barn. Bl.a. för att minska transporterna och därmed den miljöförstöring som dessa medför måste det bli mer av lokal produktion när det gäller näringslivet. Beträffande såväl det nationella oberoendet som det globala ansvaret måste vi få en betydande jordbruksproduktion i Västmanlands län liksom i övriga delar av landet. Utvecklingen i glesbygden föreslås i mångt och mycket bygga på principen om självförvaltning. Jämfört med den privata tjänsteproduktionen har det när det gäller utbyggnaden av den gemensamma sektorn under tidigare decennier varit en relativt hygglig fördelning över landet. Men i dessa nedrustningens tider inom den offentliga sektorn hotar ryggraden i regionalpolitiken att bryta samman. Att regionalpolitiken självklart är en viktig rättvisfråga behöver knappast sägas. Men något som ofta glöms bort är rättvisan mellan kvinnor och män. Arbete är centralt i detta sammanhang, och den gemensamma sektorn är oerhört viktig för kvinnorna, både för att möjliggöra yrkesarbete och för att erbjuda arbetstillfällen. Men även fritidsoch utbildningsutbudet är av stor vikt. För att differentiera arbetsmarknaden mot fler jobb i tjänstesektorn och skapa förutsättningar för kvinnor att arbeta, har vi också föreslagit statlig utlokalisering. Det gäller här en statlig utlokalisering av Postgirot som lämpligen kan lokaliseras till Hallstahammars kommun. Som jag tidigare sade skapar järnvägssatsningar på bl.a. Mälarbanan sysselsättning och bör i den lågkonjunktur som vi nu är inne i snarast komma till stånd. Enbart Mälarbanan beräknas ge 1 800 jobb i 5 år och allt från anläggningsarbete, insatsvaror som pålar och armeringsjärn, råmaterial som stålämnen samt transporter och andra tjänster. När det gäller energin skapar satsningar på biobränslen och etanolfabrik viktiga tillskott för arbetsmarknaden i Västmanlands län. Herr talman! Med detta ställer jag mig bakom de reservationer som vänsterpartiet har avgivit till detta betänkande.

Herr talman! Regionalpolitikens grundmening är att skapa likvärdiga förutsättningar för arbete, boende, service och en god miljö i hela landet. Därför är en aktiv regionalpolitik en mycket viktig grundsten för att ge möjligheter till verksamheter i hela vårt land. Inom regionalpolitiken berörs också många olika politikområden. Det gäller sådana områden som kommunikation, utbildning, näringsliv inkl. jordoch skogsbruk, kultur, boende, service, skatter och mycket mera. Här gäller det också att alla sektorer drar åt samma håll. Tyvärr, har verkligheten ofta varit en annan. Det har nog varit litet si och så med den önskvärda sektorssamverkan. Olika beslut som fattats under de senaste åren har inte varit till gagn för en regional balans. Det gör att många orter är ytterst känsliga i dag när vi har både en stagnerande ekonomi och en internationell lågkonjuktur. Därtill kommer också branschvisa strukturproblem som är besvärande på vissa orter. Det gäller inte minst underleverantörssidan, t.ex. bilindustrin. Dessa problem gäller i Värmland och på många andra ställen i vårt land. När det gäller sysselsättningen så har vi bara under senaste veckorna sett att VME i Arvika varslat 100, Svanboard i Svaneholm 70, Letab i Lesjöfors 70. Vi har tidigare haft omfattande varsel i Kristinehamn, Säffle, Årjäng, Munkfors och andra orter. Detta nu inte sagt för att svartmåla, men vi måste ha verkligheten klar för oss om vi skall kunna sätta in de rätta åtgärderna. Man måste sätta in åtgärder på både lång och kort sikt. Kortsiktigt kan man från samhällets sida gå in med utbildningsinsatser för att höja den allmänna kompetensnivån och kompetensnivån i företagen. Vi vet att utbildningsnivån är för låg i Värmland. Det har olika undersökningar visat. Därför är det bra att man ger förutsättningar för att kunna utbilda på olika nivåer, både i grundskolan, gymnasiet och högskolan. På det viset bygger man upp för framtiden och får bättre utbildad personal när konjunkturen svänger. Det gör det också lättare att få nya företag till länet. Detta räcker inte. Det måste också till offensiva samhällsinvesteringar. Vi har i Värmland stora behov av satsningar i infrastrukturen, dvs. vägar, järnvägar, flyg, högskolan i Karlstad osv. Det är mycket stora resurser som krävs för att få en tillfredsställande struktur. På vägsidan har vi E 18 som måste få en ny sträckning både i Segmon och mellan Hån och norska gränsen. Vi har väg 61, sträckan förbi Kil, där det vore synnerligen angeläget att få till stånd ett byggande. Likaså väg 62 i Klarälvdalen, som efter NKLJ-banans nedläggning har fått en omfattande tung trafik, och där vägen har en låg standard. Vi har också ett omfattande grusvägnät och landsbygdsvägar i hela länet som skulle behöva rustas upp och beläggas. Det finns också stora behov när det gäller järnvägen. Vi hörde vad Isa Halvarsson sade om Svealandsbanan. Det är bara att instämma. Vi behöver också anlägga en ny flygplats i Karlstad. Vi behöver också ytterligare satsningar på högskolan i Karlstad så att den blir den generator i den regionala utvecklingen som så väl behövs. Det finns mycket stora och angelägna behov för att stärka Värmlands förutsättningar och klara av en gynnsam framtida utveckling. Det är alltså en mycket viktig fråga för framtidsutvecklingen, men det är också en viktig sysselsättningsfaktor. Vi har i dag en stor arbetslöshet inom t.ex. entreprenadbranschen. Många entreprenadfordon står stilla och dess förare är arbetslösa. Detta kostar mycket pengar. Det vore bättre att i nuvarande situation använda dessa resurser för att rusta upp vårt län, så att vi står bättre rustade när konjunkturen vänder. Men än så länge har vi inte fått de nödvändiga resurserna för att klara av de offensiva satsningarna. Att satsa i infrastruktur är mycket viktigt för att stärka länets näringsliv. En annan viktig fråga för den regionala utvecklingen är en satsning på småföretagen. I småföretagen kommer med all sannolikhet de flesta nya arbetstillfällena att tillskapas. Detta gäller inom såväl tjänsteföretag som rena tillverkningsföretag. Därför är det viktigt att stärka småföretagens ställning. Bl.a. måste skatter och avgifter sänkas. Nuvarande förmögenhetsbeskattning på arbetande kapital bör snarast slopas. Skogsvårdsavgiften likaså. Vi bör också återinföra kvittningsrätten för att underlätta för nystartade företag. Vi måste alltså på olika sätt förbättra riskkapitalförsörjningen för företagen. I det här betänkandet finns det en centerreservation om statliga kreditgarantier. Det är en åtgärd som snarast kunde införas. Efter lokaliseringslånens avskaffande, för drygt ett år sedan, har det i vissa fall varit svårt att få erforderligt riskkapital. Vid tidpunkten för lokaliseringslånens avskaffande var det relativt gott om kapital hos bankerna. Men nu vet vi alla vad som har hänt under det senaste året. Bankerna har begränsat kapital. Det kan vara mycket svårt att få ihop det riskkapital som behövs till en nyetablering eller expansion. Detta har också hindrat nyetableringen av småföretag. Jag besökte för någon tid sedan uppfinnarföreningen här i Stockholm. Där fick jag upplysningar om att det är många svenska innovationer som säljs utomlands, eftersom det inte finns resurser här i Sverige att kunna bearbeta olika uppfinningar. Det finns dock många svenska uppfinningar som utomlands bearbetats på ett framgångsrikt sätt. Det är ju synd att vi här i Sverige inte har resurser att ta hand om våra egna innovationer. Det behövs också nyetableringslån av s.k. tysk modell. Jag tror att en riktig satsning på småföretagen är det bästa verktyget i kampen mot arbetslösheten. Därför bör vi också ge småföretagen de rätta förutsättningarna att kunna utvecklas. Vi måste helt enkelt skapa ett positivt företagsklimat i vårt land så att företagare, uppfinnare och entreprenörer får en chans att utveckla sin kreativitet. En viktig del av regionalpolitiken är landsbygdsutvecklingen. Vi har tidigare under ett antal år haft en landsbygdskampanj -- Hela Sverige skall leva. Denna kampanj engagerade många människor och många goda idéer föddes. Nu är det dock ett kärvt klimat på många håll på vår landsbygd. Omställningen av jordbruket har tyvärr inneburit en avställning av driften för en rad jordbruksföretag. Om vi här inte sätter in ordentliga resurser riskerar vi att få en förbuskning och igenplantering i en mycket stor omfattning. Detta skulle vara förödande för kulturlandskapet. En viktig del i samhällsutvecklingen är också både samhällelig och privat service. Det måste finnas tillgång till skola, affär, kommunikationer, social service, post osv. Jag är bekymrad för den regionaliseringsvåg som går över statliga företag för närvarande. Detta betyder i regel indragning av statlig service, t.ex. vägverket som skall regionaliseras med ett fåtal vägmästarkontor kvar i varje län. Det försämrar människornas möjligheter att få kontakt med den vägansvarige osv. Tullen skall också regionaliseras med förflyttning av tjänster från Karlstad till Göteborg. Även polisen diskuterar sammanslagning av distrikt. Posten har, som vi hört här tidigare, lagt ner många postkontor. Man diskuterar nu också i oroande termer att börja köra lantbrevbärarlinjerna på natten. Detta får då till följd att kassaservicen försvinner, vilket är till stort men för t.ex. pensionärer och småföretagare på landsbygden som är beroende av den servicen. Det har skett en omfattande nedläggning av postkontor. Det har då varit viktigt att ha tillgång till lantbrevbärarna, som har kunnat utföra en fin service i våra glesbygder. Inte minst för pensionärerna har posten gjort en viktig social insats. Att statliga verk vill effektivisera har jag ingenting emot. Däremot motsätter jag mig bestämt indragning av service. Det är bättre att man i stället prövar nya vägar med sambruk mellan olika serviceinrättningar som post, lanthandel, bank och försäkringskassa, kanske också taxiföretag. I stället för indragning av statlig verksamhet borde vi få mera statlig verksamhet till länet. Det skulle vara ytterst välgörande för Kristinehamn, Säffle, Hagfors, Torsby och många andra platser, om vi kunde få det. T.ex. har, som vi hört tidigare, Isa Halvarsson väckt en motion om att det skall vara tillåtet med post i bank och vice versa, vilket byråkratiska regler förbjuder i dag. Det är befängt. Vi hoppas att Isa Halvarssons motion bifalles, så att man ändrar de reglerna. Likadant är det med bank i butik. Där finns också regler som vi måste ändra på så att man kan få flexibla och okonventionella lösningar på landsbygden. Just detta med sambruk tror jag är viktigt för oss i framtiden, om vi skall klara landsbygdens service. Sammantaget finns många olika åtgärder att vidta för att komma till rätta med de regionala obalanserna och för att därmed skapa likvärdiga förutsättningar för boende och arbete i hela landet. Vi bör därför återföra en del av de resurser som kommer från Värmland. Skogen, vattenkraften, resurser för fritid och rekreation innebär stora värden som kommer från Värmland till resten av landet. Vi måste ha en helhetssyn på regionalpolitiken, där alla goda krafter drar åt samma håll för att vi skall få regional balans i vårt land. Det här är ingen motsättning mellan stad och land. Om vi för ut resurser till hela Sverige, slipper vi också trängsel i storstäderna, där det är trångt i fråga om kommunikationer, bostäder, barnomsorg, annan service osv. Om man satsade ute i landet, där det är gott om plats, skulle man slippa en massa konflikter. Det är alltså bra att stad och land kan gå hand i hand. Herr talman! Jag ställer mig bakom de reservationer som centerledamöterna står för i betänkandet, men jag avstår från att yrka bifall på grund av arbetssituationen i kammaren.

Herr talman! Jag ställer mig bakom vänsterpartiets reservationer i det här betänkandet. Situationen i Värmland när det gäller möjligheten att få jobb är inte särskilt ljus just nu. Det går inte en vecka utan att vi får höra nyheter om varsel, permitteringar och uppsägningar. Under de senaste veckorna har vi kunnat notera att framför allt verkstadsindustrin gått ut med nya varsel. Jag tänker bl.a. på de hundra arbetstillfällen som kommer att försvinna vid Arvikaverken. Det finns tyvärr fler exempel. Kristinehamn, Filipstad, Hagfors och Munkfors hör till de mest utsatta områdena i länet, men jag vill i alla fall ta Arvikaverken som exempel för att något ytterligare belysa vad förlusten av hundra jobb betyder på en ort i Västvärmland. Det innebär naturligtvis ett oerhört slag för dem som drabbas -- det skall sägas först. Det har klart negativa sociala effekter, eftersom utsikterna att få nya jobb inom verkstadsindustrin får anses rätt begränsade. Ett så stort bortfall av tekniska jobb måste också på sikt få effekter på utbildningsstrukturen i Arrvika och angränsade kommuner. Det blir rent fysiska effekter av att jobb försvinner. Utrymmet för utbildning minskar inom industrin, men det ställer naturligtvis också krav på nysatsning inom utbildningssektorn. Men det handlar om mycket mer. Så länge som jag minns i alla fall har det varit ett talesätt i Jösse härad att på ''Verken'', som man säger, finns det alltid jobb. Det här fruktansvärda slaget med minus 100 arbetstillfällen drabbar vad som skulle kunna kallas för en lokal basindustri och den trygghet som den har utgjort vad gäller arbetsmöjligheter i hemkommunen. Det raljeras ibland med att på ''Verken'' kan man alltid få jobb, men det har funnits en allvarlig underton, att det har inneburit en trygghet att ha denna lokala basindustri. Jag menar att det är viktigt att peka på sådana effekter också. En nedläggning rycker undan den trygghetsbas som människorna har haft. Vad Arvika och Värmland nu behöver är klara signaler från regering och riksdag om vilka satsningar som skall göras i länet och i Arvikatrakten. Det handlar om konkretion och substans i förslagen, så att vi kan riktigt tro på statsmakternas ambitioner att det också i framtiden skall vara möjligt att arbeta, leva och bo i länet. Vi såg redan i januari vart det barkade hän med bl.a. arbetsmarknadssituationen. Vi ställde därför förslag i riksdagen om ett särskilt Värmlandspaket, med den typ av insatser som tidigare gjorts för andra län, bl.a. i Norrland. Vi insåg hur situationen skulle komma att utvecklas och nödvändigheten av positiva beslut till gagn för länet. En åtgärd som vi föreslog var väsentliga satsningar på länets kommunikationssystem och inom utbildningssektorn. Visst kan det kännas tjatigt att alltid återkomma med frågan om järnvägen mellan Stockholm och Oslo via Kil, Arvika och Charlottenberg. Visst är det en upprepning att lägga fram förslag om forskning och om utbyggnad av högskolan i Karlstad. Visst är det en repris att föra fram förslagen om att flytta ut statlig verksamhet till länet. Och visst har vi tidigare från vänsterpartiet väckt motioner om decentraliserad vuxenutbildning, NKLJ-banan, Vänertrafiken etc. Men situationen är som sagt fortfarande sådan att den påkallar riksdagens uppmärksamhet, för att uttrycka sig milt och på riksdagsspråk. Vi återkommer nu med anledning av kompletteringspropositionen med en ny repris av förslag som skulle vara till gagn för länets utveckling. Visst tjatar vi, men vi ger oss inte. Så länge det går en enda arbetslös värmlänning som vill ha jobb kan vi inte ge oss. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja understryka en del i det inlägg som Kjell Ericsson gjorde, att det är väldigt viktigt att man inom länet får till stånd en sådan situation att alla sektorer drar åt samma håll. Det är oerhört viktigt att det sker en samverkan. Det är viktigt för att få ut största möjliga effekt av satsade samhälleliga medel, något som vi är väldigt noga med från mitt partis sida. Men det är också väldigt viktigt, Kjell Ericsson, att de partier som man sätter sig ner att regera tillsammans med drar åt samma håll när det gäller regionalpolitiken. Jag kan ju inte påstå att folkpartiet drar åt samma håll som centern i frågan om regional utveckling. Och folkpartiet skall ni sätta er tillsammans med i en regering. Centern har en väldigt väl utvecklad regionalpolitik på många områden, och jag känner stor sympati och respekt för centerns regionalpolitiska ambitioner. Men jag kan inte förstå hur det kan vara så lätt att sätta sig i en regering som också består av moderaterna och folkpartiet. Länsanslaget t.ex. vill ni i centern höja, men det vill inte folkpartiet. Ni ville liksom vi i vänsterpartiet ha en annan stödområdesindelning för jordbruket, speciellt för Värmland. Det fanns ingen sådan reservation från folkpartiets sida. Ni vill satsa på fasta forskningsresurser och bygga ut de regionala högskolorna. Moderaterna och folkpartiet vill bilda stiftelser. Vi kan bara gissa vad det kommer att innebära för de medelstora och stora högskolorna. Högskoleväsendet kommer att klassificeras i ett A-, B-, C-lag. Det kommer att bli samma förhållanden som det finns i England när det gäller högskoleväsendet. Där finns det en kraftig variation vad avser kvaliten på högskolorna. En sådan politik skulle inte alls gagna ett län som Värmland, som har en struktur som är ömtålig för lågkonjunktur.

Herr talman! I olika debatter i kammaren har Björn Samuelson uttalat stora bekymmer för hur en eventuell borgerlig regering skall se ut. Jag har redovisat vad centern tycker om regionalpolitiken och vad vi vill göra för Värmland. Vi i centern eftersträvar en icke-socialistisk regering tillsammans med folkpartiet. Vi har en stor samsyn i många frågor, inte minst när det gäller näringspolitiken. Vår ekonomiska politik och näringspolitik kommer att gagna även Värmland och Värmlands glesbygd. Olika partier satsar på olika sätt. Vi för fram vår politik nu, och den svarar vi för. Det blir säkerligen förhandlingar i olika hörn. Egentligen är det samma sak för Björn Samuelson. Vilken politik kan han föra tillsammans med socialdemokraterna? Han får inte stöd för den politiken här i kammaren. Björn Samuelson står på den ena sidan, och jag står på den borgerliga sidan. Vi redovisar från centerns sida vår politik. Folkpartiet får sedan redovisa sin politik. Men det finns samsyn i en rad viktiga frågor som är väsentliga för Värmlands utveckling.
Herr talman! Björn Samulson har nyss berättat om allt elände i Värmland på grund av en socialdemokratisk regering. Björn Samuelson som sitter i utbildningsutskottet måtte väl veta att folkpartiet har en ambitiös satsning på högskolor och forskning. Vi har speciellt pekat ut de tidigare filialhögskolorna Karlstad--Växjö och Örebro. När det gäller kommunikationer har vi en ambitiös satsning på järnvägar och vägar. Vi satsar också på småföretag som vi menar är en enorm bas i själva utvecklingen av länet. Jag tycker att Björn Samuelson i stället kunde ha vänt sig till socialdemokraterna. Det finns sex socialdemokratiska riksdagsledamöter från Värmland. Ingen av dem har ställt upp i denna debatt som kallas hembygdens dag. Som jag kan se finns det ingen bättre hembygd än Värmland.